Herr talman! Inga Lantz undrade i sitt inlägg vad utskottet hade för synpunkter på förstatligandet av läromedelsproduktionen. Jag kan då göra det enkelt för mig genom att hänvisa till vad utskottet säger. Det konstateras ju i betänkandet att vi hade ett liknande yrkande att ta ställning till förra året, och vi har ingen anledning att inta någon annan hållning i år, nämligen att yrka avslag på detta krav. Bl. a. erinras om att en kartläggning härvidlag görs av utredningen om läromedelsmarknaden. Det är ett svar som får gälla även den här gången. Om de reservationer som är fogade till det här betänkandet kan sägas att utskottet är mera enigt än vad antalet reservationer ger sken av. Jag skall mycket kortfattat kommentera de olika reservationerna. När det gäller reservationen 1 av Hans Nyhage och Gunnar Biörck i Värmdö, som gäller lokalt utvecklingsarbete inom skolväsendet, kan konstateras att det inte råder några delade meningar på den punkten. Det pågår vid fem länsskolnämnder en försöksverksamhet när det gäller utvecklingsarbete och samverkan på forskningssidan. Reservanterna vill nu utöka antalet till tio, men vi inom utskottsmajoriteten har ansett att vi först måste ha någon större erfarenhet av den verksamheten innan vi går vidare. Skolöverstyrelsen har f. ö. föreslagit oförändrat anslagsbelopp, 750 000 kr., och såväl regeringen som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom detta förslag. Vi tillstyrker alltså ett oförändrat belopp i avvaktan på vunna erfarenheter av den försöksverksamhet som pågår. Reservationen 3, som socialdemokraterna har avgivit, handlar om fortbildningen i naturorienterande ämnen. Lennart Bladh har här tidigare i eftermiddag kommenterat denna reservation. Jag vill därför bara helt kort notera att det är ett påslag på mellan 2,5 och 3 milj.kr. som regeringen föreslår. Detta tycker jag att man bör notera i sammanhanget. Det är helt klart att fortbildningsinsatserna är viktiga, därom råder inget som helst tvivel, utan vi är helt överens på den punkten. Det rör framför allt personallagsutbildningen, men det är också fortbildningen inom naturorien 165 terande ämnesområden som insatserna i första hand gäller. Vad personallagsutbildningen beträffar har utskottsmajoriteten följt skolöverstyrelsens begäran. Det är här fråga om ett arbete som är en följd av det SIA-beslut som riksdagen tidigare har fattat. Det är klart att detta ställer ökade anspråk på fortbildning, och det är bara fråga om att följa upp beslutet med medel i den takt som dessa är tillgängliga. En prioritering av fortbildningen inom naturorienterande ämnesområden för lärare i både grundskola och gymnasieskola görs. I budgetpropositionen föreslås särskilda medel för detta. Det är också så att skolöverstyrelsen håller på med en utvärdering av den verksamhet när det gäller personallagsutbildning som är på gång. Utbildningsprogrammet bör enligt utskottsmajoritetens mening kunna genomföras på kortare tid än de tio år som är fastlagda — det var i SIA-propositionen 1975/76 som en tioårsperiod angavs för genomförande av programmet. Starten blev visserligen fördröjd ett år, men utskottsmajoriteten menar att man bör kunna genomföra utbildningsprogrammet på kortare tid än den beräknade tioårsperioden. Att det, som reservanterna begär, skulle behövas en särskild plan för detta har utskottets majoritet inte ansett. Studieoch yrkesorientering är, såsom Lennart Bladh mycket riktigt påpekade, ett utomordentligt viktigt område. Det är vi alla överens om. Ur det här anslaget utgår bidrag till försöksverksamhet med studieoch yrkesorientering till de lokala och regionala planeringsråden, de s.k. SSA-råden. Ur anslaget utgår också bidrag till s.k. uppföljande syo för att stödja ungdomar som av olika anledningar inte fortsätter sin utbildning efter grundskolan eller som avbryter påbörjad utbildning. För den uppföljande syoverksamheten föreslås i budgetpropositionen en avsevärd förstärkning. Denna verksamhet är kanske i dagsläget den mest viktiga på detta område, och här föreslås alltså en förstärkning med 60 å 70 96. Det tycker jag bör noteras. Utskottsmajoriteten har ingen som helst annan uppfattning om värdet av den här verksamheten än den reservanterna ger uttryck för. Det är helt klart att det samspel som måste finnas mellan skola och arbetsliv innebär ett ansvar inte minst för skolan. Utskottsmajoriteten vill avvakta SÖ:s redovisning av den nya syoorganisationen. Den skall vara färdig så snart som den 1 juli i år, och därefter kommer regeringen tillbaka till riksdagen med förslag till organisation. I budgetpropositionen föreslås en utbyggnad av de regionala SSA-råden. Sådana finns i dag inom tre områden. Jag är helt på det klara med att det finns arbetsmarknader som griper över kommungränserna och att det därför finns motiv för regionala SSA-råd. Sådana föreslås också komma till stånd i större omfattning. SÖ har fått i uppdrag att lägga fram förslag i det avseendet. Reservationen 5 gäller tolkningen av bestämmelserna om planeringsråden.

Det innebär att näringslivets struktur skall återspeglas i SSA-råden. I en bygd som är starkt dominerad av småföretag skall dessa vara representerade i SSA-råden, och i en typisk jordbruksbygd skall jordbruksnäringen vara representerad. Jag har litet svårt att förstå varför reservanterna inte vill inse.att det är ett riktigt förhållande. Utskottsmajoriteten anser dock att man inte behöver göra någon ändring i vare sig skollagen eller skolstadgan. Det uttalande som föredragande statsrådet gör och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom ger klart besked till skolöverstyrelsen när det gäller att utge de anvisningar till kommunerna som är erforderliga för att man skall få denna balans i SSA-råden. Herr talman!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
Herr talman! Claes Elmstedt gör det lätt för sig och hänvisar till utskottets skrivning. Det är ju enkelt att göra det för honom. Utskottet säger att riksdagen har behandlat liknande motionsyrkanden tidigare och inte funnit anledning att bifalla de krav som vpk ställer. Men nu tycker jag att vi har fått svart på vitt —bl.a. i den utredning som jag hänvisade till — på att det skett en mycket stark koncentration och att det finns klara monopoltendenser. Jag tycker att det är på tiden att riksdag och regering säger ifrån och finner vägar att garantera ett samhälleligt inflytande över läromedelsmarknaden. Koncentrationen är alltså anmärkningsvärt hög, och det förvånar mig att Claes Elmstedt inte tog upp någonting om det i sitt inlägg. De fem största företagen svarar för 76 96 av läromedlen. Prisökningen har uppgått till 50 96 på bara några år. Ingenting av detta kommer fram i Claes Elmstedts motivering för avslagsyrkandet på vår motion. Claes Elmstedt kommenterade inte heller den enorma vinst som Esselte gjorde förra året. De första åtta månaderna uppgick företagets vinst till 41 96 — jag ber att få upprepa det, ifall herr Elmstedt missade det i mitt förra inlägg. Det är bevis på att det är en mycket lönande affär för privata företag att producera och sälja läromedel. Jag tycker att det är anmärkningsvärt, med tanke på den spekulation och den koncentration som bevisligen föreligger, att utskottet inte tar utvecklingen på läromedelsmarknaden på allvar. Egentligen är jag inte förvånad över att borgarna inte bryr sig om det, för det ligger helt i linje med deras ideologi, men jag är förvånad över att socialdemokraterna inte säger ett knyst i den här frågan. Ändå har de en partikongress i ryggen som just talat om ett förstatligande. Jag vill än en gång uppmana den socialdemokrat som deltar i den här debatten, Lennart Bladh, att han åtminstone yttrar sig i frågan. Jag tycker att det vore märkligt annars. Sedan hänvisar utskottet till propositionen om läroplan för grundskolan, och den har gudskelov kommit nu efter flera dagars väntan. Men där hittar man ingenting om de mycket allvarliga tendenser som jag har talat om. Så den avslagsmotiveringen håller inte heller. Vidare har vi hela frågan om hur man ser på den roll läromedlen skall ha i framtiden, vilken funktion de skall ha i undervisningen. Det kommenteras inte heller på något vis. Det tycker jag är märkligt, och det är dåligt av utskottet att inte föra den debatten.
Herr talman! Claes Elmstedt påpekade att vi är överens när det gäller våra reservationer 3 och 4. Ja, nog kan vi vara överens om många av tagen här, men til syvende og sidst är det fråga om en viljeinriktning, en fråga om hur starkt man vill driva på. Vi tycker alltså fortfarande att hade det funnits en plan för fortbildning i naturorienterande ämnen så hade man haft en stabilitet i det hela och haft någonting att gå efter. Vad beträffar studieoch yrkesorienteringen vill jag säga att det pågår i samhället i dag en stor debatt om de mindre bekymren på skolans område. Vi tror att man inte kan ha nog av framförhållning när det gäller att satsa på studieoch yrkesorienteringen. Vi vet att det inte minst med tanke på ungdomsarbetslösheten behövs betydligt mer folk som tar hand om ungdomarna. Detsamma gäller i fråga om våra invandrare. Jag tror, herr talman, att den inställning som vi har givit uttryck för i reservationerna är mer realistisk än utskottsmajoritetens. Vad sedan gäller planeringsråden tycker jag likväl, Claes Elmstedt, att SÖ:s tolkning är till fyllest. Det finns möjligheter att på lokal nivå ge planeringsråden en sammansättning som täcker resp. orts näringsinriktning. Till Inga Lantz fråga angående läromedel har jag ingen kommentar.
Herr talman! Till Lennart Bladh vill jag säga att utskottet ju har sagt att både vad det gäller fortbildningssidan och syoverksamheten ges det ökade resurser. Här sker en utbyggnad i en takt som man måhända skulle önska var högre, men man får här, liksom när det gäller allting annat, rätta sig efter tillgången på resurser, både ekonomiska och andra. När det sedan gäller tolkningen av reglerna för SSA-rådens sammansättning är det faktiskt på det sättet, Lennart Bladh, att i många kommuner stämmer inte SSA-rådens sammansättning överens med den struktur som näringslivet i kommunerna har. Då måste det vara fel någonstans, och det finns alltså anledning att se över tolkningen. Föredragande statsrådet gör här ett bestämt uttalande i rätt riktning, och utskottet ställer sig bakom det och menar att SÖ i sina anvisningar skall ta hänsyn till konsekvenserna av detta. Till Inga Lantz vill jag säga att det är inte första gången utskottet avvisar ett motionsyrkande med hänvisning till pågående utredningsarbete. Vi får då se när den utredning som är på gång blir färdig, om vi då har anledning att göra någonting i den riktning som Inga Lantz här förordar. Jag är inte övertygad om det, men jag avvaktar självfallet tills utredningen ligger på bordet. Vi får alltså då se om det finns någonting att göra.
Herr talman! När det gäller syoverksamheten kan man ha vilken ambition som helst, men det behövs medel till det hela, och det är vad vi tycker i vår reservation. När det gäller planeringsråden talade vi dock om att decentralisera beslutandefunktionerna. Och det är likväl så, Claes Elmstedt, att enligt vår reservation — och SÖ:s förslag — finns det möjligheter att planeringsråden får en sammansättning som precis stämmer med den lokala strukturen. Om man sedan kommer överens är en annan sak, men möjligheterna finns där.
Herr talman! Efter svaret på min fråga om det är rätt och riktigt att privata företag får göra vinster på det förhållandet, att vi har skola och behöver skolböcker, konstaterar jag att Claes Elmstedt tycker det är riktigt att man får göra vinster på samhällets behov av utbildning, och det är märkligt. Eftersom läromedlen är en del av en offentlig verksamhet som finansieras av allmänna medel och samhället både skapar behov av och är konsument av läromedel är det också rimligt att samhället styr produktionen av läromedel. Jag efterlyste utskottets syn på läromedlen och Claes Elmstedts syn på läromedlens roll i framtiden. Skall man ge elever och lärare mer inflytande över läromedlen och skall de kunna lägga upp undervisningen mera fritt än i dag? Skall läromedlen också i fortsättningen få styra utbildningens innehåll så som man låter dem göra nu, med den koncentration och de läromedelspaket som tvingar in lärarna och eleverna i mycket snäva ramar när det gäller att planera utbildningen? Claes Elmstedt vill skjuta på frågan ett år till och inte ta tag i och diskutera de allvarliga tendenser som föreligger, bl.a. på grund av den här utredningen som kartlägger koncentration, spekulation och konkurrensförhållanden, utan vi skjuter på det ytterligare ett år. Men det är ju att förvärra situationen, och jag är förvånad över att man inte tar allvarligare på de fakta som ändå finns. Det är märkligt när man från socialdemokraternas sida säger att man inte har någon kommentar till den allvarliga situationen på läromedelsområdet. Jag skall be att få citera från ett tidningsklipp.

Herr talman! Det är undervisningsplaneringen som skall styra såväl valet som användningen av läromedel, Inga Lantz, och i den planeringen är många involverade. Sedan tror jag inte att det är någon mening med att Inga Lantz och jag diskuterar frågan om huruvida företag skall ge vinst eller inte. Alldeles bortsett från det här aktuella fallet tror jag inte att vi skulle komma överens, hur lång diskussion vi än förde. Jag vill bara säga att jag tror att det kan vara bra ibland att det finns företag som ger vinst — egentligen tycker nog också Inga Lantz det — för det skapar trots allt trygghet. Låt mig till sist säga när det gäller frågan om läromedlen att jag är beredd att ta en diskussion om detta när vi har ett material liggande framför oss. Inga Lantz får ursäkta, men jag vill nog ändå avvakta utredningsförslaget och inte föra diskussionen enbart på de uppgifter som Inga Lantz fört fram här i debatten.

Herr talman! Jag kommer att skära ner mitt inlägg väsentligt, eftersom det i stora stycken sammanfaller med vad jag anförde i den föregående debatten kring de här frågorna. Det betänkande som vi nu har att behandla innehåller ett avstyrkande av en del av en motion som arbetarpartiet kommunisterna har väckt, nämligen den del som handlar om skapandet av ett statligt läromedelsförlag. Motiven för ett sådant förslag är många. Det privata vinstintresset på läromedelsområdet medför för kommunerna ute i landet merarbete och i nuvarande läge dess värre också mycket stora ekonomiska förluster. De olika läromedel som tillverkas är i många fall helt identiska, även om de tillverkas av olika företag. Man har skilda försäljningsorganisationer, och en konsekvens av detta blir högre priser. En annan nackdel, som inte kan vara obekant för församlingen här, är att det uppstår problem för eleverna vid byte av läroanstalt. Nu sägs i betänkandet att en utredning arbetar med de frågor som berör det här området. Utredningen beräknas vara klar under våren 1980. Med detta som motiv avstyrks den del av vår motion som tog upp frågan om förstatligandet av läromedelsproduktionen. Den fråga som vi har aktualiserat är ingen ny fråga. Att förstatliga läromedelsproduktionen är ett gammalt krav och ett väldigt ofta återkommande förslag. Det finns faktiskt såväl utredningsresultat som erfarenheter, negativa sådana, i fråga om konsekvenserna av de förhållanden som nu råder. Jag känner mig inte på något sätt övertygad om att den utredning som skall lägga fram ett förslag 1980 kommer fram till någon lösning som ligger i linje med vad vår motion har skisserat. Detta framgick också av vad Claes Elmstedt deklarerade i en replik till Inga Lantz, nämligen att utredningen förmodligen inte skulle komma fram till ett sådant resultat. Mot den bakgrunden låter jag mig inte nöja med motiveringen att det kommer att läggas fram ett utredningsförslag, utan jag ber att få yrka bifall till motionerna 1634 och 1302.
Herr talman! Som framgår av det utskottsbetänkande som nu behandlas Onsdagen den har vi moderater reserverat oss till förmån för en utvidgning av försöksverk 4 april 1979 samheten med lokalt utvecklingsarbete och samverkan mellan forskning och utvecklingsarbete och fortbildning. Anslag till lokalt Försöksverksamheten bedrivs f. n. av fem länskolnämnder. Vi vill att den i i a é SCEN utvecklingsarbete skall utvidgas till att omfatta ytterligare fem. Det har hävdats att man först bör inom skolväsendet. avvakta resultatet och utvärderingen av den redan pågående verksamheten, m.m. innan man fattar något ytterligare beslut i ärendet. Vi anser emellertid att det utomordentligt stora intresse som en lång rad kommuner och länskolnämnder har visat för deltagande i utvecklingsarbetet väger mycket tungt och talar för att det bör utvidgas. Därigenom skapas också ytterligare underlag för en bedömning och en utvärdering. Ett stort antal förslag till projekt har redovisats i samband med ansökningarna till deltagande. Var och en som har haft tillfälle att ta del av dessa förslag kan konstatera att ett betydande antal av dessa projekt är mycket intressanta. De är av den karaktären att ett förverkligande av dem otvivelaktigt måste innebära att värdefull kunskap och erfarenhet kommer verksamheten på skolans område till del, vilket självfallet är av stor betydelse i det fortsatta arbetet. Detta talar enligt min mening för en utvidgning av försöksverksamheten. Vidare bör det framhållas att en enhällig SIA-utredning fäste stort avseende vid ifrågavarande utvecklingsarbete och hävdade att detta snarast borde komma till stånd och vidareutvecklas. Vi reservanter förordar således att insatserna för försöksverksamheten fördubblas och att den skall omfatta och bedrivas av tio länskolnämnder. De ytterligare kostnader som detta medför anser vi skall bestridas av medel, som i princip överförs från anslaget för pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, vilket vi således föreslår skall reduceras med de 750 000 kr. som den av oss föreslagna utvidgningen av verksamheten kostar. Herr talman! Med anledning av vad jag har framfört yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. På övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara erinra om vad jag sade inledningsvis i debatten, nämligen att det inte råder några delade meningar mellan reservanterna och utskottsmajoriteten i sak. Men den försöksverksamhet som nu bedrivs vid fem länskolnämnder har nyss börjat. Vidare föreslog skolöverstyrelsen oförändrat belopp och oförändrad omfattning. Regeringen har gjort detsamma, och utskottsmajoriteten har funnit att det kan vara välbetänkt att avvakta något innan fortsättning följer.

Herr talman! Det är inte min avsikt att dra i gång en stor skolpolitisk debatt i kväll. Vi får ju en sådan i början av juni, då riksdagen skall behandla regeringens förslag till ny läroplan för grundskolan, ett ärende i vilket också betygsdebatten kommer upp. Jag skall alltså inskränka mig till att göra ett kort inlägg direkt hänsyftande på det nu föreliggande betänkandet. Ibland säger man att skolan alltigenom är dålig. Somliga säger att den alltigenom är bra. Herr talman! Bägge de påståendena är felaktiga. Men det är alldeles uppenbart så att de problem som vi brottas med ute i industrisamhället i allt högre grad förs in i skolan. Och på många håll i landet upplever man nu situationen i skolan som mycket oroande och besvärande. Enligt socialdemokratisk uppfattning är det nödvändigt att redan nu göra vissa insatser för att förstärka personaltätheten i skolan. Och det är vår uppfattning att om man lyckas med det kan man komma till rätta med en del av problemen. Vid trepartiregeringens tillträde hösten 1976 gavs det löfte om åtgärder på skolans område. Men, herr talman, det har inte skett ett enda dugg sedan det löftet avgavs. Jag vill gärna gratulera den nuvarande skolministern till det förslag om läroplan för grundskolan som föreligger. Där tar hon vissa ordentliga grepp om skolan. Och jag kan på de flesta punkter ansluta mig till det förslaget, när det sedan kommer upp till behandling i kammaren. Men den fråga jag hade velat ställa till skolministern om hon varit närvarande är: Varför kan man från folkpartiets sida inte börja redan nu och hjälpa till med en förbättring av personaltätheten i skolan, när man är beredd att göra det ett år senare? Trots att det från många håll riktas kritik mot skolan är det i detta ögonblick endast socialdemokraterna som är beredda att ta några steg framåt och göra insatser för att förstärka skolans resurser. Herr talman! Vi gör det vid årets riksmöte med några olika förslag. På den här punkten handlar det om 95 milj.kr. till personalförstärkningar inom grundskolan.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

Herr talman! Jag skall tala litet om den kommunala musikskolan. Det är ett ämne som också — precis som läromedlen — varit uppe till debatt många gånger här i kammaren. Den kommunala musikskolans stora betydelse för den enskilde individen och för samhället har under de senaste åren redovisats i två omfattande utredningar — OMUS och SIA — och i Kommunförbundets skrift Den kommunala musikskolan. Vänsterpartiet kommunisterna menar att musikskolan är ett viktigt komplement till grundskolans och gymnasieskolans musikundervisning. Den ger en undervisning som kan individualiseras på ett sätt som knappast låter sig göra i den allmänna skolans klassundervisning.

För rekryteringen av musiker, musiklärare och andra med yrken där musik utgör ett viktigt inslag —-jag tänker då i första hand på förskollärare, klasslärare och andra kulturförmedlare — har musikskolan stor betydelse. Det är bara musikskolorna som i dag kan ge den tidiga start och den långsiktigt planerade instrumentalundervisning som är en förutsättning för högre musikstudier. Den förberedande musikundervisningens stora betydelse har också framhållits av utredningarna. Alternativet till den kommunala musikskolan är privatlektioner till priser som är helt orealistiska för flertalet elever. Den kommunala musikskolan lägger också grunden till ett brett och mångsidigt amatörmusicerande. Genom att utveckla ett värdefullt fritidsintresse får musikskolan också ett stort socialt värde. På många sätt har alltså den kommunala musikskolan betydelse. Mot bakgrunden av de starka argument för musikskolans verksamhet som utredningarna har anfört tycker jag att det är ytterst olyckligt att de kommunla musikskolorna tvingas arbeta under så skilda förutsättningar. Stora olikheter kan konstateras från kommun till kommun när det gäller utbudet, avgifternas storlek, lektionstid per elev, gruppstorlek, instrumentlån m.m. I den trängda ekonomiska situation som många kommuner befinner sig i drabbas de kommunala musikskolorna ganska snabbt, eftersom det är fråga om en frivillig verksamhet, av nedskärningar i anslagen. Detta sker i en tid då allt större satsningar behöver göras för att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning. På grundskolans högstadium liksom på gymnasiet har enligt tidigare statsbidragsbestämmelser vid sidan av obligatorisk klassundervisning i musik medgivits en tilldelning av timmar för frivillig musikundervisning i form av körsång, solosång och instrumentalmusik. Denna resurs, som alltså förut har funnits, ingår sedan den 1 juli 1978 i dens.k. förstärkningsresursen. Det är givetvis angeläget att denna resurs även i fortsättningen kommer musiken till del och att den på ett stimulerande sätt kan integreras med kommunala musikskolans verksamhet enligt planerad SIA-modell. Detta arbetssätt får emellertid till följd att somliga elever kan få undervisning kostnadsfritt i den obligatoriska skolans regi medan andra elever, likaså under schemalagd tid och kansket.o.m. i samma grupp, tvingas betala avgift eftersom undervisningen sker genom den kommunala musikskolan. Det är ett ohållbart och orättvist förhållande, menar vpk. För att inte den gynnsamma utveckling som de kommunala musikskolornas verksamhet hittills har haft skall stagnera eller rent av undermineras är det viktigt att även denna form av undervisning ges statligt stöd. Statsbidragsfrågan för musikskolan har flera gånger tidigare behandlats av riksdagen. Det har väckts motioner i denna fråga inte bara från vänsterpartiet kommunisterna utan också från folkpartiet. Linnea Hörlén i utbildningsutskottet och den nuvarande jordbruksministern Eric Enlund väckte en motion vars innehåll stämmer överens med vad vänsterpartiet kommunisterna anser i denna fråga. Riksdagen har också två gånger givit regeringen till känna vad som anförts i motioner. Detta har inte föranlett några åtgärder från regeringen. Jag skall be att få citera litet ur folkpartimotionen: ”Enligt vår mening är det märkligt att riksdagens tillkännagivande i denna fråga inte föranlett någon åtgärd från regeringens sida. I det trängda ekonomiska läge som kommunerna befinner sig i är kostnadsstegringarna särskilt kännbara inom de områden där statsbidrag inte utgår. Därför finns det risk att den kommunala musikundervisningen stagnerar eller reduceras, om inte statsbidragsfrågan kan lösas inom rimlig tid.” Mot bakgrund därav anser man i folkpartimotionen att regeringen borde lägga fram förslag angående statsbidrag till den kommunala musikundervisningen. Av detta ser man inte ett spår vare sig i utskottsbetänkandet eller i budgetpropositionen. Det är mycket betänkligt. I betänkandet Ny kulturpolitik framhöll kulturrådet angelägenheten av statligt stöd åt den kommunala musikskolan och därefter har frågan gång på gång i skilda sammanhang varit föremål för behandling. Sedan behovet och angelägenheten av den kommunala musikskolan på olika sätt bekräftats borde frågan enligt vänsterpartiet kommunisternas mening leda till en åtgärd från regering och riksdag. Målsättningen bör för musikskolan liksom för den obligatoriska skolan av jämlikhetsskäl vara avgiftsfri undervisning och fri intagning. Om inte musikskolan skall stagnera måste statsbidrag utgå till den verksamheten. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till vpk-motionen 735.

Herr talman! Jag håller med Stig Alemyr om att det inte finns någon anledning att dra i gång en stor skolpolitisk debatt i kväll, som han mycket riktigt påpekade kommer vi att få en sådan i samband med behandlingen av den proposition om ny läroplan som nu ligger på riksdagens bord. Jag skall vara mycket kortfattad i detta inlägg. Jag skulle kunna inskränka mig till att säga att anledningen till att vi från centern inte har kunnat gå med på det belopp som socialdemokraterna begär helt enkelt är att vi anser att det inte finns ekonomiskt utrymme härför just nu. Den uppfattningen delas alltså av samtliga tre icke-socialistiska partier. Stig Alemyr säger att det inte har hänt ett skvatt på skolans område under trepartiregeringens tid och inte heller under den tid som har gått fram till nu, då vi har fått läroplansförslaget. Men en sak har i varje fall hänt, och den är mycket väsentlig: Det har blivit ett helt annat debattklimat när det gäller att diskutera problemen i skolan. Det var hart när omöjligt att diskutera dem tidigare. Man försökte ständigt värja sig — det fanns inga problem och inga bekymmer, det mesta var gott och väl. Men nu är alla överens om att det inte är så väl beställt vare sig i grundskolan eller i gymnasieskolan, och vi kan föra en diskussion om på vilket sätt vi skall få en förändring till det bättre i detta avseende. Jag tycker att det är bra att så har skett, och jag noterar att vi kunde föra en sådan diskussion utan att någon misstänkliggjordes för att vara ute efter att få tillbaka gamla modeller osv. Här är det alltså fråga om att hitta en framgångslinje som ger ett bättre resultat, en bättre arbetsmiljö i skolan, och som gör situationen för ungdomarna i skolan över huvud taget mera positiv. Vidare skulle jag vilja säga att det inte är första gången som vi här i kammaren diskuterar frågor av den här typen, då diskussionen står mellan några miljoner — jag medger gärna att det rör sig om ganska många miljoner i det här fallet — uppåt eller neråt. Jag har deltagit i diskussioner beträffande de s.k. SÅS-pengarna, då vi måste sträcka vapen inför den dåvarande regeringens syn på budgetsituationen. Det är alltså inget nytt i och för sig. Varför går det inte att se till att man får den här personaltätheten nu i stället för om ett år som en följd av läroplansbehandlingen? Ja, jag tycker för min del att det finns en viss skillnad när det gäller agerandet i frågan. Jag hoppas att man i samband med läroplansbehandlingen tar ett hårdare grepp om situationen i skolan.

Däri ligger skillnaden enligt min mening. När vi kommit så långt är centerpartiet berett att ställa upp, även om det skulle kosta en del pengar. Den prioriteringen kommer vi att göra, därför att vi anser att det kommer att bli nödvändigt.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
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att vi i samhället börjar få i gång enallsidig och öppen debatt om skolan. Jag kan inte hålla med Claes Elmstedt om att det under åren skulle ha förekommit hinder eller motvilja när det gäller en sådan debatt. Jag har för min del aldrig sagt att allt är bra i skolan, och jag har heller aldrig vägrat att delta i diskussioner härvidlag. För åtta nio år sedan begärde riksdagen att SIA-utredningen skulle tillsättas. I det utskottsbetänkande som föregick begäran hos regeringen var man klart medveten om problemen i skolan. Vad vi i vårt parti opponerat oss emot är den överdrivna svartmålning som från vissa håll alltid görs. Claes Elmstedt har inte stått för den beskrivningen av skolan, men från andra håll har man mycket drastiskt överdrivit skolans problem. Jag sade i mitt anförande för en stund sedan att den som säger att allt är bra i skolan har fel, och att den som säger att allt är dåligt också har fel. Det finns mycket som är bra i den svenska skolan, och kanske har vi i stort sett en bra skola här i Sverige. Men det finns problem som måste angripas. Om vårt förslag bifalles kommer redan nästa läsår mellan 1 000 och 1 500 människor att få arbete inom skolan. Det innebär ett tillskott av äldre i de områden av landet där skolorna har de största problemen. Sedan är det riktigt att det i propositionen om läroplanen tillämpas en annan teknik när det gäller personalförstärkning. Det hindrar inte mig från att säga till Claes Elmstedt att om han är beredd att göra en insats redan nu, så kan vi naturligtvis diskutera tekniken, på vilket sätt de här beloppen skall tillfalla de olika delarna av skolan. Vårt förslag innebär att länsskolnämnderna skall få en extra resurs. Vi är öppna för att diskutera även andra insatser, om vi kan enas om att redan nu tillföra skolan det den här behöver. När jag kritiserade trepartiregeringen, gjorde jag det framför allt därför att man exempelvis i regeringsdeklarationen lovade en minskning av elevantalet i klasserna. Det innebär att man lovade att öka personaltätheten i skolan. Det har inte kommit ett enda dugg ut av det. Det tillsattes en normgrupp, och den har nu framlagt en skrift. Men i övrigt har ingenting hänt. Det som sades i trepartiregeringens regeringsdeklaration var ett bedrägeri mot väljarna och riksdagen. Därför upprepar jag att det nu är bara socialdemokraterna som har en insats att föreslå. Jag är glad över att den nuvarande regeringen är beredd att göra en insats om ett år. Men låt oss börja redan nu och tillföra ytterligare ett antal människor som arbetar i skolan.
Herr talman! Jag tillhör dem som har reagerat mot överdrifter i skoldebatten — det har funnits sådana. Det har förekommit att man svartmålat och menat att det mesta är fel: Ungdomarna lär sig inte någonting, de kan inte läsa, de kan inte skriva, de kan strängt taget ingenting. Men så finns det också de som har menat att det mesta varit bra. De har helt enkelt stuckit huvudet i busken och inte velat inse de svagheter och brister som funnits ganska länge. I den debatt som vi haft tidigare här i kammaren, t.ex. om de extra medel till särskilda åtgärder å skolområdet som fanns för några år sedan, fördes ungefär samma diskussion som vi skulle kunna föra i kväll om vi ville. Den ena halvan begärde 50 milj.kr. mera för de här åtgärderna. Den andra halvan menade att det inte fanns utrymme för det, bl.a. av statsfinansiella skäl. Jag medger gärna att det finns behov —-jag gjorde det i mitt första inlägg, och jag upprepar det — av personella insatser. Men när vi är så nära ett ordentligt grepp om problemen i skolan är det fel att nu satsa resurser, som i många fall skulle bli rätt och riktigt satsade men som kanske i andra fall skulle bli mindre bra placerade. Den ordning som vi tycker är den riktiga är att vi först fattar beslut om läroplanen och sedan tar de ekonomiska konsekvenser som därav följer. Jag vill vid detta tillfälle också erinra om att det var rätt mycken diskussion innan arbetsgruppen i skolöverstyrelsen av den dåvarande regeringen fick besked att sätta i gång med läroplansöversynen. Det var ännu mera arbetsamt att få en politisk referensgrupp knuten till översynsgruppen, men det fick vi 1976 efter upprepade framställningar, inte minst från centerpartiet. Nu föreligger en produkt. Vi skall ta ställning till den under vårriksdagen, och jag är övertygad om att vi kommer att få en välgörande diskussion om dagens och morgondagens grundskola och delvis också gymnasieskola.

Herr talman! Jag ser i kammaren i huvudsak trafikutskottets ledamöter närvarande, så vi skulle ju kunna ha en enskild överläggning i det här ärendet, om jag inte visste att det finns kamrater som lyssnar i arbetsrummen och några vänliga åhörare på läktaren som kanske vill följa debatten. I alla händelser skall jag försöka att fatta mig kort. Vi kommer att få en ny debatt om vägpolitiken innan vi slutar vårriksdagen. Att nu ta upp en längre diskussion om den långsiktiga vägplaneringen finner jag inte riktigt ur kammarens synpunkt, hur viktig frågan än är. Jag skall försöka, av artighet mot motionärerna, att anföra några synpunkter på utskottsbehandlingen av vissa generella frågor. Vi som sysslar med trafikfrågor är väl medvetna om de behov och de önskemål som finns att underhålla befintliga vägar och bygga vissa nya. Senast i går ställde en stor, kunnig grupp av representanter för inte mindre än 16 organisationer — alla med anknytning till trafik och vägar — upp i trafikutskottet och ville lägga fram sina synpunkter på vägpolitiken. Vad är det man är orolig för? Jo, man är orolig för att regeringen och riksdagen inte ordentligt har fastlagt de mål som erfordras och att de medel icke gives som erfordras för att underhålla och förbättra vårt vägnät. De som uppvaktade trafikutskottet i går vill att de vägpolitiska målen i första hand bör avse trafiksäkerhet, vägstandard, tidsvinster, underhåll av vägnätet, beläggning och bärighet.

Det kommer ytterligare förslag i vår, och vi kan vänta oss en påbyggnad under det närmaste året. Det är i varje fall moderaternas förhoppning. Vi skall komma ihåg att det nya systemet med samordning och långsiktig planering har prövats bara ett antal månader, och det är ännu för tidigt att få fram ett resultat. För att klara underhållet, för att se till att vi inte förstör vårt vägkapital, för att kunna öka trafiksäkerheten och förbättra miljön behöver vi bygga om och också bygga nytt. Till detta behövs, ärade ledamöter i kammaren, pengar för vägväsendet. De sammanlagda utgifterna är i dag något över 4 miljarder plus 261 miljoner i extra medel för trafiksäkerheten plus 400 miljoner i AMS anslag. Till detta skall ytterligare läggas särskilda finansfullmakter, som nu kommer varje månad för att öka sysselsättningen. Som ett exempel kan jag nämna Norrlandsstödet. Vi är alltså före årets slut uppe i nästan 5 miljarder kronor på vägsidan. Moderata samlingspartiet har sagt att vi i dagens ekonomiska situation inte har möjligheter att ytterligare öka anslaget.

Vi har fått utskottet med oss på ett förslag om att man skall öka vägverkets beredskap genom att uttala att framdeles 250 milj.kr. förs över från AMS-medel till vägverkets ordinarie anslag. Vi tror att de pengarna härigenom bättre kommer vägarna till nytta, och vi hälsar detta uttalande av utskottet för vägarnas skull med mycket stor glädje. Reservation nr 4 innebär en begäran att på ett tidigt stadium vid planläggning av nya vägar och broar en avgiftsfinansiering skall införas, dvs. att pröva en sådan avgiftsfinansiering för att se om man därigenom av ekonomiska skäl kan tidigarelägga nybyggnad eller brobyggnad. Vi tycker det är oansvarigt att inte på detta sätt ta vara på de vinster för vår trafik som en sådan åtgärd kan ge. Jag vet nämligen att det finns många kamrater i denna kammare som skulle vara intresserade av att det exempelvis vid nybygge av broar, för ett tidigareläggande av verksamheten med fem eller tio år, gavs möjligheter att ta ut vissa avgifter på de broar där trafiken är stark. Det kan betyda mångfalt mer än den summa som vissa reservationer i dag anger. Och det kan vara ett svar till det särskilda yttrande som socialdemokraterna, med min värderade vän ordföranden herr Mellqvist i spetsen, för fram. Även om regeringen svarar för sig, tycker jag att detta särskilda yttrande är litet anmärkningsvärt. Hederligheten kanske hade krävt ett förslag om ökat anslag och att det hade tagits fram vid detta tillfälle i stället för att man gör ett sådant allmänt yttrande. När det gäller statsbidragssystemet för enskild väghållning förmodar jag att min vän Arne Persson redovisar reservation nr 1, i vilken vi moderater har deltagit. Det finns i övrigt inga meningsskiljaktigheter när det gäller trafiksäkerheten, det kan vännen herr Mellqvist vara fullt övertygad om. Ni begär i dag 300 000 kr. mer till barnens trafikklubbar på trafiksäkerhetssidan. Vi har full förståelse för detta, men samtidigt har ni inte talat om var ni skall ta de pengarna. Tala om var de skall tas! Kunde man flytta över en del av pengarna från trafiksäkerhetsverkets ordinarie anslag skulle jag mera förstå detta än om man skall ta dem från någonting annat. Detta betänkande behandlar också sjöfarten, lotsoch fyrplatserna. Där är det också mycket stor enighet i utskottet. Vi har uttalat oss för att man av olika skäl måste behålla en bemanning på vissa lotsoch fyrplatser. Jag tar mig, herr talman, friheten att läsa upp vad utskottet säger i betänkandet på s. 33: ”Särskilt starkt bör hänsyn tas till sysselsättningsoch regionalpolitiska aspekter. Vidare utgör havsövervakningen vad gäller fiskezoner och säkerheten ur försvarssynpunkt sådana faktorer som bör vägas in vid bedömningen. Hänsyn bör också tas till den positiva effekt för sjöräddningsväsendet som bemanningen av fyrar utgör. Även frågor som rör anställningsförhållanden för den personal som är anställd vid fyrplatser bör få en från personalsynpunkt acceptabel lösning. Utskottet förutsätter att det nu anförda även fortsättningsvis beaktas vid behandlingen av frågor av det slag varom nu är fråga.” Inför de här problemen visar vi inom utskottet en utomordentligt stor enighet. Till sist: Någon kamrat i denna kammare har tagit upp en fråga som berör en farkost som kan vara på väg att fördärva vår tillvaro på sjöarna. Det gäller en teknisk apparat, med vilken man med hög fart skall kunna rusa fram på vattnet. Utskottet har uttalat stor skepsis över användandet av dessa nya tekniska apparater. Det är inte så att utskottet vill föreslå ett totalt förbud, men vi vill att man inom regeringen skall vara mycket restriktiv när man tar in dessa sjöskotrar i verksamheten. De kan nämligen, liksom snöskotrarna, i vissa avseenden innebära en fara för vår miljö. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationerna 1 och 4,

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra anslagsoch bidragsfrågor. Jag kommer däremot inte att behandla reservationen 1, såsom Carl-Wilhelm Lothigius sade, men Erik Johansson i Hållsta kommer att redovisa synpunkterna på den problematiken. När det gäller reservationen 4 beträffande fortlöpande prövning av avgiftsfinansiering av vägoch brobyggnadsprojekt, som Carl-Wilhelm Lothigius yrkade bifall till, vill jag inledningsvis också säga att jag inte tror på ett sådant system för vårt lands vidkommande. Jag gör inte det av flera skäl: för det första är trafiken för låg, för det andra rör det sig om för korta avstånd, för det tredje blir kostnaderna i samband med avgiftsfinansiering av vägoch brobyggnadsprojekt av sådan storlek att det inte kommer att medföra någon nämnvärd inkomst i det här avseendet. Därtill kommer — och det är kanske det väsentligaste — att det från demokratisk synpunkt inte torde vara riktigt att införa avgifter för att finansiera vägar, eftersom många människor måhända därigenom inte skulle kunna använda en del av våra vägar på grund av kostnaderna. Jag tror inte på detta system, och därför vill jag redan från början yrka avslag på reservationen 4. Jag skulle som sagt tala något om anslagsoch bidragsfrågorna. I vägverkets petita har angivits minimikrav för väghållningen, innebärande att den nuvarande vägoch väghållningsstandarden kan vidmakthållas. Detta är väsentligt inte minst med tanke på de allmänna önskemålen om att trafiksäkerheten bör ökas så att trafikolyckorna kan nedbringas liksom att det s.k. vägkapitalet inte får urholkas på grund av otillräckliga medel för underhåll.

Jag vågar säga att på grund av regeringens prutning på vägverkets anslagsäskanden kan detta program inte genomföras. Vidmakthållandenivån kan inte klaras av brist på medel. Detta innebär bl.a. att anslaget för beläggning och underhåll minskas med 140 milj.kr., för dikning och torrläggning med 42 milj.kr. osv., eller tillsammans när det gäller de olika aktiviteterna — det gäller också buskröjning efter vägar och liknande — nära 200 milj.kr. Anslaget för den planerade ytbehandlingen av grusvägar med Y1G minskas från 75 milj.kr. till 55 milj.kr., vilket innebär att 600 kilometer grusväg inte kommer att förses med beläggning. Faktum är sålunda att medelstilldelningen för innevarande kalenderår är så nedbantad att femårsplanens mål beträffande vidmakthållandenivån inte kan uppfyllas. För budgetåret 1979/80 är förhållandet likartat. Det anslag som föreslås i propositionen är ca 220 milj.kr. lägre än vad vägverket har äskat. Följden blir sålunda att en fortsatt nedslitning av vägarna kommer att äga rum. På sikt kan inte den nuvarande servicenivån upprätthållas, vilket innebär att det måste bli provisoriska reparationer av beläggningar och grusvägar. Vidare kommer detta att medföra en ökning av säkerhetsriskerna och en försämring av framkomligheten. Det blir även indragning och omlokalisering av vägstationer. Det här kommer också att få regionalpolitiska konsekvenser. Vidare blir det en försämring och en fördyring av servicen när det gäller snöröjning och övrigt underhåll. Visserligen, och det är vi överens om, är budgetläget ansträngt, varför stor återhållsamhet med statens utgifter måste accepteras. Men att vara så återhållsam med anslagen att vägstandarden försämras till den grad att risken för trafikolyckor ökar på grund av eftersatt underhåll av vägarna, försämring av servicen och indragning av vägstationer är en dålig hushållning med allmänna medel och dåligt besparingsnit. Nu gäller det att se till att det i fortsättningen blir en annan och bättre vägpolitik. De pengar som inflyter i form av bilskatt, bensinskatt, extra bensinskatt m.m. anser vi skall användas till ändamål som har att göra med vår vägtrafik. Det gäller alltså underhåll av vägar, byggande av vägar, utlägg för trafikolyckor ute på vägarna, hälsovård, polisväsende m.m. Nu går enligt den trafikpolitiska utredningen mer än 2 miljarder kronor av dylika medel till andra ändamål, vilket måste anses vara felaktigt. I centermotioner har hävdats att vid fördelning av väganslagen mellan länen hänsyn skall tas till länens speciella behov i olika delar av landet. På sin tid var också trepartiregeringen inne på detta. I utskottsbetänkandet förutsätts också att så sker samt att därvid kraven på en likformig bärighetsgrad för landets olika delar än mer än tidigare bör beaktas. Det är ett utskottsuttalande som är värt att notera. Jag har tidigare omnämnt att vägverkets anslagsäskande om 75 milj.kr. för ytbehandling av grusvägar i budgetpropositionen prutats ned med 20 milj.kr. Detta skulle innebära att vägverkets ytbehandlingsprogram inte kan fullföljas och att, som jag också tidigare nämnt, för 1980 planerad grusläggning av ca 600 km grusväg inte kommer att kunna genomföras. Grusvägarna utgör 45 96 av statsvägarna eller ungefär 45 000 vägkilometer. Det betyder att transporterna i stora delar av landet måste ske på grusvägar, dvs. på vägar med en lägre vägstandard och därmed följande högre transportkostnader, ökade olycksfallsrisker etc. I centermotionen 966 har hemställts om ett i förhållande till budgetpropositionen med 20 milj.kr. förhöjt anslag för fullföljande av vägverkets ytbehandlingsprogram. Jag är verkligen förvånad över att vi inte fått gehör och majoritet för detta krav i utskottet. Vi skulle i och för sig ha kunnat ansluta oss till vägverkets anslagsäskande avseende drift och underhåll, men vi har med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget endast begärt att vägverkets program för ytbehandling av vägar skall fullföljas. Vi anser detta krav vara synnerligen berättigat, eftersom ett sådant fullföljande skulle betyda minskade olycksfallsrisker, lägre kostnader för framtida underhåll etc. Det är alltså utgifter som väl betalar sig. Vägverkets program på detta område är alltså väl värt att stödja. Vi har i reservationen 2 hemställt att riksdagen beslutar om ett i förhållande till budgetpropositionen förhöjt anslag till drift av statliga vägar. I reservationens hemställan har genom en felskrivning yrkandet kommit att avse 2255 000 kr. i stället för 2 255 000 000 kr.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

Herr talman! Jag skall inte kommentera Arne Perssons synpunkter på driftanslagen och inte heller vad herr Lothigius sade om väganslagen. Den diskussionen kommer att tas upp i en trafikpolitisk generaldebatt senare i vår. Jag har däremot för avsikt att ta upp det som sägs om trafiken till sjöss i det betänkande från trafikutskottet som vi nu diskuterar. Jag skall bl.a. ta upp två motioner från vpk som behandlas i betänkandet, den ena angående sjötrafikföreskrifterna och den andra angående stopp för avbemanningen av de fyrar som fortfarande är bemannade. Dessutom har jag för avsikt att ta upp motionen angående förbud mot sjöskoter. Sjötrafikfrågor och spörsmål om säkerhet till sjöss skiljer sig i väsentlig grad från frågor om trafiksäkerhet på land. I vad gäller trafik på land erfordras körkort för att få framföra bil, motorcykel, buss eller liknande fordon. För erhållande av dessa körkort erfordras förutom praktiska kunskaper också teoretiska sådana. I sjötrafiken ställs inget krav på exempelvis skepparexamen, om fartyget eller båten i fråga understiger 12 m längd eller 4 m bredd och inte framförs i reguljär trafik. ”Förarintyg”, som ibland används, kan utfärdas, men det är inte obligatoriskt. I kraven för förarintyg finns inte heller kunskap i praktiskt framförande av båt. Som synes är föreskrifterna till sjöss avsevärt liberalare än vad motsvarande är på land. Detta är en brist, som i framtiden måste rättas till. Men det får inte bli så, att det endast tas hänsyn till teoretiska kunskaper, utan man måste verkligen ta fram kraven på praktiska kunskaper och erfarenhet av förande av båt. I dag är det i många fall under all kritik när det gäller både kunskap och skicklighet och framför allt när det gäller hänsyn och omtanke. Utvecklingen till sjöss i vad gäller fritidsbåtar — mest motorbåtar — har lett till att det är alltför vanligt att båtar förs fram utan hänsyn från den som för båten. Många skaffar sig båt bara för att det är kul. Många av de nya båtägarna skaffar sig inte heller de kunskaper och den skicklighet som erfordras. Att föra en båt är långt mer krävande än att köra bil. För att föra en båt fordras inte endast kunskapsträning utan också ett stort mått av hänsynstagande, varsamhet, omsorg och omtanke. Lättheten att skaffa båt för dem som har pengar gör att säkerheten sätts på hårda prov. Det finns nu båtar med motorer som förs fram med höga hastigheter och skapar höga svallvågor. Jag hörde för en tid sedan en definition på just dessa stora, maskinkraftiga och dyra båtar. Det var en som på båtmässan kallade dessa båtar för Pinochetkryssare. Då jag frågade vad som menades med Pinochetkryssare blev svaret: Det är stora, dyra båtar som någon har tillskansat sig med ”svarta” pengar eller med skattepengar och som framförs till sjöss som om det var terrorister som förde båtarna. Det är tvivelsutan på det viset att många av de stora, dyra plastbåtarna är skattebetalarnas egentliga egendom men brukas endast av dem som har möjlighet att smita från skatt. Dessa kan naturligtvis i många fall förses med epitetet terrorister. I tidskriften Simfrämjaren har en debatt om sjövett m.m. förevarit under 1978. Ett inlägg belyser ganska bra vad det egentligen rör sig om. Där sägs följande: ”När man ser hur vissa båtägarkategorier far fram på vattnet undrar man, om hela fritidsbåtägargruppen arbetar för sin egen undergång eller för sin egen vantrivsel! Det kan väl inte vara något nöje att fara fram som om man ville förevisa, hur en marodör uppför sig.” Av detta framgår att det behövs åtskilligt med information och på sikt också krav på examina för att få föra båt till sjöss. Det finns också givna sjöregler som i högre grad behöver spridas till allmänheten men framför allt till båtfararna. Det är därför som vi motionärer har föreslagit en kompletterad utgåva av skriften Sjötrafikföreskrifter. Förutom sjötrafikföreskrifterna behövs en komplettering med hur olika båtar av nödvändiga skäl manövreras, exempelvis hur en segelbåt fungerar och dess egenskaper. Det bör också poängteras att man skall ta hänsyn till badande och tänka på vad som bör gälla vid förande av båt där det finns en badplats. Generellt bör inte båt få framföras i närhet av badplats, framför allt inte motorbåt. Många olyckor och olyckstillbud har tillkommit endast därför att okunniga och omdömeslösa människor har farit fram vid badplatser precis som om de trodde att de var på öppet vatten. Propellerskador är ytterst allvarliga och resulterar inte så sällan i dödsolyckor. I sjöösammanhang används ofta speciella termer. Även de borde ingå i en informationsskrift, så att de personer som kommer i kontakt med dem inte står ffrämmande för deras innebörd. Lanternors förande är en annan sak som det i högre grad borde informeras om. Miljöaspekter i fråga om buller, farter och svallvågor borde också i hög grad tas upp för information. Detta sker nu — men, som synes, helt otillräckligt. De skador på djur och fågelliv som de här ”marodörerna” i sina ”Pinochetkryssare” och även andra orsakar måste det tas itu med ordentligt. Ett förslag om generella hastighetsbegränsningar och större krav från behörig myndighet på båtars utseende och utrustning vore nödvändigt och skulle hälsas välkommet av de sanna båtfararna. Utskottet har i sitt betänkande hänvisat till att sjöfartsverket inte är skyldigt att utge häftet Sjötrafikföreskrifter. Det är riktigt, och det är också därför som vi motionerat om att verket skall ges resurser för att ge ut en kompletterad upplaga. Nu hänvisar utskottet till att sjöfartsverket kommer att ge ut andra informationsbroschyrer i frågor vi har aktualiserat, bl.a. också om nykterhet till sjöss. Det sägs även att sjöfartsverket planerar att ge ut en informativ trycksak som förhoppningsvis får stor spridning. Jag menar att det är viktigt att en sådan utgivning sker genom en myndighet som kan vara fristående från alla de stora kommersiella intressen som har kommit att regera fritidsbåtmarknaden. Att föra en debatt exempelvis av det slag som jag här har fört i kammaren är omöjligt i de vanliga båttidningarna, där den borde föras. Att ta tag i dessa frågor kommer likaså inte i fråga i de s.k. båttidningarna. Där gäller djungelns lag. Den som är starkast bestämmer, och de som bestämmer är de som prånglar ut båtar i kvartsmiljonklassen och uppåt. I en motion har också frågan om förbud för s.k. sjöskotrar väckts. En sjöskoter är en utveckling av snöskotern, och sådana kommer om de importeras att verkligen bli vattnets marodörer. Därför är det angeläget att ett förbud kommer till stånd innan dessa leksaker kommer i händerna på människor i det här landet. Det är alltid lättare att införa ett förbud innan någon marknad har uppkommit. Utskottets skrivning innebär en skärpning i förhållande till det yttrande som sjöfartsverket har gjort. Utskottet anför också naturskyddsintressen och miljövårdssynpunkter som starka skäl vid en bedömning av ett eventuellt förbud. Regeringen har fått att ta ställning, och det är kanske klokt att avvakta detta ställningstagande. Bara det blir ett förbud spelar det ingen roll var beslutet tas någonstans. Herr talman! Jag skall också något beröra avbemanningen av våra återstående bemannade fyrar. Det har behandlats flera motioner som tar upp frågan om avbemanningen, men de tar som synes endast bypolitiska hänsyn. Den motion från vpk som jag själv är medmotionär i tar däremot upp problemet i hela dess vidd. Vi har krävt att de 12 kvarvarande bemannade fyrplatserna även i fortsättningen skall vara bemannade. Det är framför allt en säkerhetsfråga. De rationaliseringar och automatiseringar som ägt rum sedan 1960 har inneburit att 55 fyrar har mist sin bemanning. Totalt innebär detta fram till januari 1978 en personalminskning med 375 tjänster, inberäknat fyrskeppen. Om man studerar vad detta har betytt i fråga om sjösäkerhet och sjöbevakning, kommer man fram till att det är betydande försämringar som kommit till stånd. Enligt planerna skall samtliga fyrar vara automatiserade 1980-1981. Detta har framkallat oro, och mot den bakgrunden sammankallade SMHI en konferens i februari 1978 angående den framtida bemanningen av fyrplatser. Vid denna konferens beslöt deltagande parter att bilda en arbetsgrupp med företrädare för SMHI, naturvårdsverket och sjöfartsverket. Som en första åtgärd sände arbetsgruppen ut en förfrågan till ett stort antal berörda instanser om vilken vikt de fäste vid att fyrplatserna behölls. Med utgångspunkt i det material som inkommit som svar på denna rundskrivelse har arbetsgruppen utvärderat behovet av fortsatt bemanning av vissa fyrplatser. Resultatet av utvärderingen redovisas i rapporten ”Bemanning av utsjöplatser. En inventering av behov och intressenter.” I sammanfattningen redovisas att arbetsgruppen genom enkäter till av frågan berörda myndigheter och organisationer har kartlagt intresset och behovet av fortsatt bemanning. Resultatet blev att 15 platser visades så starkt intresse att de blev föremål för detaljredovisning. Arbetsgruppen föreslår att 13 av dessa platser skall vara bemannade. Beträffande huvudmannaskapet förordar arbetsgruppen att den myndighet som har det största intresset av bemanning på platsen skall svara för drift och vara huvudman. En förteckning över aktuella platser får då ett utseende som innebär att inte som f.n. endast sjöfartsverket utan även SMHI och naturvårdsverket kan stå som huvudman. Det är inte enbart sjösäkerhetsfrågor som är aktuella utan, som arbetsgruppen anför, ”många av de aktuella platserna är dessutom av kulturhistoriskt stort värde och bör även av den anledningen vårdas”. Utskottet har även anfört en rad synpunkter som borde väga tungt. Med anledning av den snabba rationaliseringen och den utredning som skall bedrivas inom sjöfartsverket finns det, anser vi i motsats till utskottet, en verklig anledning för riksdagen att uttala att de 12 kvarvarande bemannade fyrplatserna också i fortsättningen skall vara bemannade, tills de bedömningar om kostnadsansvar m.m. som skall göras är klara. Vilket verk som i detta läge ansöker om kostnadstäckning är relativt ointressant. Det intressanta är att ett beslut snabbt fattas, så att fyrarna även i fortsättningen kan fungera tillfredsställande och så att inte bostäder m.m. på fyrplatserna tillåts förfalla. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1949.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 11 behandlar ett 50-tal motioner. Utskottet har nått enighet i de allra flesta fall. Under punkten 3, Vägväsendet, allmän översikt över utvecklingen, anslagen till vägväsendet, har emellertid avlämnats fyra reservationer. Under punkten 4, Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader m.fl. anslag, har avgivits en reservation. Låt mig, herr talman, först yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet och avslag på de fem reservationerna.

För att en höjning av bidragsprocenten enligt ÖSEV:s — översynen av statsbidragen för enskild väghållning — förslag skall vara möjlig inom givna anslagsramar krävs i princip att en tredjedel av de vägar som nu uppbär 70 96 i statsbidrag får detta bidrag sänkt till 60 96. Härvid skulle framför allt glesbygdsvägarna drabbas, dvs. de vägar där det allmänna intresset är mindre klart uttalat. Sammantaget skulle därvid ÖSEV:s förslag, under förutsättning av givna anslagsramar, kunna medföra en omfördelning av anslagen från landsbygd till tätort. En sådan omfördelning skulle enligt min mening strida mot den grundläggande tanken bakom den statliga bidragsgivningen till enskilda vägar. Utskottets majoritet har inte ansett sig kunna gå på motionärernas linje. I reservationerna 2 och 3 begärs höjda bidrag till drift av statliga vägar. I motionen 966 vill motionärerna anvisa ytterligare 20 milj.kr. till beläggning av grusvägar — Arne Persson har tidigare framfört synpunkter på detta. I motionen 1946 anser motionärerna att anslagen i årets budgetproposition till vägverkets driftverksamhet bör ökas med minst 264,5 milj.kr. för att nå upp till verksamhetsalternativ II i vägverkets petita. Liknande yrkanden Utskottsmajoriteten har även i det här fallet ansett sig böra inta en restriktiv hållning och gå på regeringens förslag.

Vägverket har som bekant utrett den frågan vid skilda tidpunkter och funnit ätt något underlag för avgiftsfinansiering av vägar i vårt land inte föreligger. Liknande motionsyrkanden har också tidigare avvisats av riksdagen. Utskottet har inte funnit anledning att ändra uppfattning utan avstyrker yrkandet 4 i motionen 1398. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har i reservationen 5 yrkat höjning av bidraget till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande med ytterligare 600 000 kr. i förhållande till regeringens förslag. Egentligen finns det i principfrågan inga olika uppfattningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna — det vet också utskottets ordförande. Men eftersom regeringens förslag innebär att anslaget ökas med 300 000 kr. jämfört med anslaget under innevarande budgetår har utskottet ansett sig böra följa regeringens förslag. Att NTF:s verksamhet är behjärtansvärd och bör stödjas är vi nog alla överens om. Under rubriken Sjöfart i utskottsbetänkandet finns en rad motioner som till övervägande del tar upp frågan om fortsatt bemanning av fyrar. Eftersom utskottet har varit helt enigt i dessa frågor finner jag, herr talman, inte anledning att ta kammarens tid i anspråk för att kommentera den delen av betänkandet. Frågan om sjöskotrar har förts på tal av både Carl-Wilhelm Lothigius och nu senast Tommy Franzén. Av talarlistan framgår att Åke Wictorsson ämnar inta denna talarstol senare i kväll med anledning av trafikutskottets betänkande nr 11. Jag förmodar att det är i egenskap av motionär. Åke Wictorsson har ju väckt en motion om förbud mot trafik med sjöskotrar i vårt land. Jag kan redan nu försäkra Åke Wictorsson om att vi i utskottet delar de farhågor som han framför i motionen 646. Utskottet förutsätter att såväl naturskyddsintressen som miljövårdssynpunkter av regeringen skall tillmätas största vikt när man tar ställning till ett eventuellt förbud mot trafik med sjöskoter. Dessa synpunkter framförs klart i utskottsskrivningen, men jag anser personligen att det kan vara värt att få med detta också i riksdagens protokoll. Med detta, herr talman, yrkar jag ånyo bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter samt avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag kan konstatera att utskottet inte bemödar sig speciellt mycket när det gäller den motion som vi från vänsterpartiet kommunisterna har väckt beträffande avbemanningen av fyrar. Eric Rejdnell säger att utskottet är enigt, och han tar det som intäkt för att man över huvud taget inte ens skall behöva kommentera motionen. Jag tycker att det är en dålig linje som man från utskottets sida valt. Trafikutskottet är förvisso inte ensamt om att vara inne på den här dåliga linjen. Talmannen borde reagera mot utskottets nonchalans mot motionärerna. Det är beklagansvärt att man från utskottets sida helt kan nonchalera det faktum att det finns förespråkare för en annan linje, och detta måste enligt mitt förmenande påtalas. Jag kan konstatera att hur enigt utskottet än är, så är man i utskottet på den punkten tydligen inte överens om att klart säga ifrån att en avbemanning inte skall komma till stånd. Man för fram olika aspekter på frågan om fyrplatserna skall få vara kvar, och man ger fria händer åt sjöfartsverket att i dess rationaliseringsiver se över frågorna. Om man nu verkligen vill slå vakt om de här 12 fyrplatserna och inte avser att avbemanna dem, ja, då finns det skäl att klart ange detta för sjöfartsverket och att i utredningsarbetet ta sikte på att bara göra en fördelning av kostnadsansvaret mellan sjöfartsverket, naturvårdsverket och SMHI.
Herr talman! Jag anser fortfarande att det inte finns någon anledning att närmare gå in på den här frågan. Jag skulle vilja råda Tommy Franzén att studera de interpellationssvar som kommunikationsministern i detta sammanhang under hösten 1978 avgivit här i kammaren. Jag tror att Tommy Franzén den vägen kan få rätt så klarläggande svar.

Herr talman! Jag skall göra några kommentarer i all korthet med anledning av budgetpropositionens anslagsförslag när det gäller vägväsendet. Jag vill börja med att citera ett pressmeddelande som kommunikationsministern avlämnade i samband med att budgetpropositionen presenterades: ”Samtliga anslag för vägunderhåll föreslås öka nästa budgetår. De höjs med sammanlagt ca 215 milj.kr. Den statliga driften får 190 milj.kr. mer, och bidragen tiil kommunal drift 3 milj.kr. På det ur flera synpunkter viktiga enskilda vägnätet föreslås en höjning med 22 milj.kr. till 198,5 milj.kr. Förstärkningarna innebär att vägverket kan upprätthålla servicenivån och vägnätets standard. Bl. a. kan från regionalpolitisk synpunkt viktiga länsvägar förstärkas.” Även i andra uttalanden har olika representanter för kommunikationsdepartementet och regeringen gjort gällande att årets budgetförslag skulle innebära en utomordentlig prioritering av anslagen till vägväsendet. Sanningen är den att mycket kraftiga prutningar har gjorts just i årets budgetproposition när det gäller anslagen till vägnätet. Det gäller såväl byggandet som driften. På byggsidan tillkommer emellertid stora anslag vid sidan om vägverkets budget i form av sysselsättningsskapande anslag via arbetsmarknadsstyrelsens budget.

Jag kan anföra några exempel på prutningar. När det gäller drift av statens vägar föreslås i budgetpropositionen 2 235 milj.kr. Det låter mycket. Men det är i realiteten ca 220 miljoner mindre än det anslagsbehov man räknade med i femårsplanen för att vidmakthålla nuvarande standard på just statsvägarna. När det gäller t.ex. underhållet av vägbeläggningar innebär budgetförslaget en minskning med 140 milj.kr. jämfört med vägverkets beräkning av behovet. Jag skall inte fortsätta att exemplifiera. Jag har velat ta fram de här exemplen för att visa att kommunikationsdepartementets försök att intala såväl riksdagen som svenska folket att man i år prioriterat vägväsendet icke är med sanningen överensstämmande. Från socialdemokratiskt håll beklagar vi detta. Vi tycker att det är angeläget att man slår vakt om det vägkapital vi har här i landet. Vi har ett bra vägnät — jag har sagt det flera gånger från kammarens talarstol. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att bevara det här vägnätet intakt. Vi har från socialdemokratiskt håll gång på gång understrukit vikten av att just prioritera driftsidan. Landet befinner sig emellertid i en utomordentligt besvärlig ekonomisk situation. I budgetpropositionen presenterades ett budgetunderskott på 45 miljarder. Ingen vet väl var det stannar innan vårriksdagen är slut. Sannolikheten talar för åtminstone 50 miljarder. Från dessa utgångspunkter har vi från socialdemokratiskt håll icke ansett oss kunna göra en angelägen uppräkning av anslagen.

Vi fick, herr talman, tyvärr inget gehör för detta förslag, utan jag får nöja mig med att framföra våra synpunkter här från talarstolen. Jag hemställer således att regeringen allvarligt undersöker alla möjligheter att i kompletteringspropositionen anvisa ytterligare medel. Jag skall iall korthet kommentera de borgerliga reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Reservationen 1, som kommer från centerpartiet och moderaterna, gäller statsbidragssystemet för enskild väghållning. Man vill att normalbidraget skall höjas med fem procentenheter upp till 95 96. Det är i och för sig ett behjärtansvärt krav. Men en sådan förändring av statsbidragsprocenten drabbar glesbygdsvägarna om man inte samtidigt höjer anslagsnivån. Vi vill inte såsom ÖSEV bidra till att försämra glesbygdsvägarna. I reservationen föreslås vidare en motsvarande anslagsuppräkning. Det, herr talman, innebär 10 milj.kr. ytterligare. Men i det ansträngda ekonomiska läge som råder har vi från socialdemokratiskt håll inte ansett oss kunna gå med på en sådan prioritering. I reservationen 2 har man från centerpartiets sida yrkat att anslaget till drift av statliga vägar skall öka med 20 milj.kr. Självfallet skulle vi från socialdemokratiskt håll önska att dessa 20 milj.kr. plus ytterligare 200 milj.kr. anslogs till drift av statliga vägar. Det saknas som bekant just 200 milj.kr. för detta ändamål. Men med tanke på den ekonomiska situation som den borgerliga regeringen har försatt landet i har vi inte kunnat ansluta oss till reservanternas förslag. I reservationen 3 begär den moderate ledamoten i utskottet Wiggo Komstedt ytterligare 264,5 milj.kr. till vägunderhåll. Det anser jag vara ett spel för galleriet. Han har inte ens fått sina egna partivänner i utskottet att ställa sig bakom detta, som vi ser det, orealistiska krav. Det är med tillfredsställelse jag noterar att Wiggo Komstedts partivän Carl-Wilhelm Lothigius går emot förslaget. Herr talman! Moderaterna är ståndaktiga i sitt krav på att införa avgiftsfinansiering av vägoch brobyggnadsprojekt i landet. Nu har vägverket gjort två utredningar, den senaste så sent som förra året. Dessa har helt klart visat att detta inte ären framkomlig väg. Man undersökte tre projekt, bl.a. ett stort brobygge i Sunninge. Även de mest optimistiska kalkyler i fråga om resandefrekvens visade att de pengar som ett avgiftssystem skulle inbringa inte räckte till för att ens klara räntorna på det kapital som måste lånas upp. Vi skall naturligtvis ha respekt för moderaternas ståndaktighet i denna principfråga, men det man framför i sin reservation har ingen anknytning till verkligheten såsom den avspeglas i de utredningar som nyligen har presenterats. Till detta vill jag gärna lägga att jag helt instämmer i Arne Perssons principiella synpunkter på en avgiftsfinansiering av våra vägar och broar. Det skall, som Arne Persson framhöll, inte vara plånbokens storlek som är avgörande för om man kan utnyttja en bro eller en väg. i Herr talman! Jag skall sluta här. Jag har velat göra dessa kommentarer. Det finns mycket mer att säga om detta. Jag förutsätter emellertid att vi i anslutning till behandlingen av den trafikpolitiska propositionen skall få tillfälle att föra en mer principiell vägpolitisk debatt. Jag får då anledning att återkomma. Med det anförda instämmer jag i yrkandet om bifall till reservationen 5 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Kurt Hugosson har mycket riktigt redovisat det läge som vi befinner oss i med anledning av regeringens förslag om anslag till underhåll och drift av våra vägar. Det är alldeles riktigt som Kurt Hugosson säger att vi befinner oss i ett svårt läge.

Genom en sådan åtgärd skulle vi åtminstone på den punkten kunna skapa en något bättre trafiksäkerhet, ett förbilligande av underhållet. De 20 milj.kr. utöver regeringens förslag skulle mer än väl komma tillbaka på mycket kort tid på grund av, som sagt, ett förbilligande av vägunderhållet. Jag vågar påstå att det särskilda yttrande som den socialdemokratiska gruppen i trafikutskottet har avgivit är något av en brasklapp och måhända ett försök av Kurt Hugosson till en räddningsplanka i hans egenskap av ledamot av vägverkets styrelse. Nu hemställer Kurt Hugosson om att regeringen måtte i kompletteringspropositionen framlägga förslag om ökade anslag. Det önskar också jag. Kurt Hugosson säger att det då är lättare att överblicka det ekonomiska läget, men inte ens Kurt Hugosson torde tro på detta. Den propositionen måste ju framläggas före april månads utgång. I dag är det den 4 april, vilket innebär att det är knappt fyra veckor kvar. Mycket hinner inte ändras på den tiden. Jag vill rekommendera Kurt Hugosson att i stället rösta på reservationen 2 och därmed medverka till att vägverket får möjligheter att åtminstone uppnå sin ambitionsnivå när det gäller hårdgöring av grusvägar.

Herr talman! Kurt Hugosson talar om ett spel för gallerierna. Man frestas hålla med honom, men i så fall gäller det givetvis Kurt Hugosson. Beträffande driften av de statliga vägarna föreslås en ökning av anslaget för 1980 med 190 milj.kr. till sammanlagt 2 235 milj.kr. 1976 var anslaget 1 355 milj.kr. Det betyder en genomsnittlig ökning under de fyra senaste åren med drygt 20 96 per år. Reala förbättringar har således skett under senare år. Regeringens budgetförslag innebär minst oförändrat realt innehåll i anslaget. Förslaget överstiger besparingsalternativet i vägverkets anslagsframställning. De reala förbättringarna av anslagsnivån har även påverkat det ackumulerade underhållsbehovet. Underhållsbehovet har i löpande priser minskat mellan år 1976 och år 1979 — i reala termer har det ackumulerade underhållsbehovet minskat med ca 500 milj.kr. från 1976 till 1979. Vägstandarden har alltså förbättrats under senare år. Det är därför svårt att förstå Kurt Hugossons påstående att det pågår en kapitalförstöring på våra vägar.

Herr talman! Kurt Hugosson och andra har tagit upp en diskussion om avgiftsfinansiering och vägtullar. Vägverket har inte tagit någon principiell ställning till detta förslag; det har bara varit fråga om hur man skall förfara och om förutsättningarna är hårda krav på en snabb återbetalning, som ligger alltför nära framåt i tiden. Vi har föreslagit att man vid projekteringar— på lång sikt — av nya vägar och broar skall ta in dessa möjligheter i bilden för att redan då kunna se vilka förutsättningar som finns för ett genomförande av detta förslag. Jag kan som exempel ta att socialdemokraterna här i Stockholm kräver införande av biltullar. Dessa biltullar är ju till för att hindra trafiken. Vi föreslår i stället en avgiftsfinansiering — för att underlätta trafiken och förbättra trafiksäkerheten i landet. Det medför också tidigare och bättre utrymmen för att skapa nya vägar och nya broar, som ger Sveriges bilister större trafiksäkerhet. Därför måste man ta in detta i bilden och göra en undersökning. Det är alltså vår motivering, och förslaget har verkligen inga negativa verkningar ur demokratisk synpunkt. Tvärtom är det möjligt att en sådan åtgärd — där den passar — ger människorna möjlighet till bättre vägar, mindre slitage på bilarna, lägre omkostnader för olja och bensin samt möjligheter för var och en att utnyttja dessa vägar. Detta är bakgrunden till vårt sätt att uttrycka oss när det gäller dessa vägtullar.

Herr talman! Ja, Arne Persson, kalla gärna det socialdemokratiska särskilda yttrandet för en brasklapp! Det är en brasklapp. Det visar vad som har hänt när det gäller prioriteringen på vägväsendet under de senaste åren, sedan vi fått en borgerlig majoritet i riksdagen. Vi har också erinrat om den kritik som riktades mot socialdemokratin när vi icke anvisade — som borgerligheten då krävde — erforderliga anslag till vägväsendet, men jag vågar påstå att man aldrig tillförne har haft så kraftiga prutningar som under de två senaste budgetåren. Om centerpartiet hade följt med oss och begärt att regeringen, inte bara i kompletteringspropositionen, utan också i tilläggsbudget I och tilläggsbudget II — det kommer ju tilläggsbudgetar under löpande budgetår — också kan anvisa medel, då hade det blivit en betydligt större tyngd över förslaget, som då hade blivit ett enigt utskottsförslag och då hade det också givit ett annat utslag. Men Arne Perssons partivänner i finansutskottet har tillsammans med övriga ledamöter i finansutskottet i den mycket allvarliga ekonomiska situation som landet befinner sig i hemställt hos regeringen att den skall vara mycket varsam med att plussa på det nuvarande budgetunderskottet. Därför har vi på socialdemokratisk sida sökt hörsamma detta och sagt att därest möjligheter finns, bör regeringen återkomma. Eric Rejdnell är nog den ende i den här kammaren som har uppfattningen att det blivit reala förbättringar på driftsidan. Trafikutskottet uppvaktades i går av en månghövdad delegation, som representerade samtliga vägintressenter i det här landet. Alla som deltog i uppvaktningen hade den uppfattningen att det är utomordentligt allvarligt att driften och underhållet av vägarna eftersätts. Om jag inte är helt felaktigt underrättad har vi ett balanserat underskott på driftsidan på ungefär 1,5 miljarder. Låt mig sedan till herr Lothigius säga att vägverket inte haft anledning att ta någon principiell ställning till frågan om avgiftsfinansiering. Vad vägverket på regeringens uppdrag gjort är att man undersökt om det finns företagsekonomiska möjligheter att tidigarelägga ett vägprojekt genom avgiftsfinansiering, och man har till full evidens visat att detta inte går.

Herr talman! Vägverkets äskanden under åren har alltid skurits ned av de regeringar som suttit. Det går inte att komma ifrån att även den socialdemokratiska regeringen på sin tid gjorde kraftiga nedskrivningar. Det är sant som Kurt Hugosson säger att vi då påtalade detta med stort allvar. Vi har fortsatt att göra det, och gör det också i dag. Kurt Hugosson och hans partivänner i trafikutskottet har i det särskilda yttrandet och även här i debatten framfört ett teoretiskt krav. Man begär att det skall föreslås ökade anslag i kompletteringsproposition. Som jag tidigare sade dröjer det bara tre å fyra veckor innan kompletteringspropositionen ligger på kammarens bord. Inte har det under den korta tid som gått sedan budgetpropositionen framlades hänt någonting som ger regeringen möjligheter att nu bättre överblicka det ekonomiska läget. Därför anser jag att Kurt Hugosson och hans partivänner i detta avseende bör frångå de teoretiska spekulationerna och i stället ansluta sig till centerns reservation, åtminstone på denna punkt. Även vi anser att det ekonomiska läget är hårt ansträngt och har därför inte begärt mer än vi gjort. Vi anser emellertid att hårdgöring av grusvägar har ett så stort värde för trafiksäkerheten och när det gäller att spara in på det framtida underhållet av vägarna att ett anslag för detta ändamål — även i nuvarande ansträngda ekonomiska läge — mer än väl betalar sig. Sedan vill jag tillägga att de prutningar som görs på detta område skapar svårigheter för vägverket att behålla sin personal. Om man gör denna prutning måste en nedskärning av personalen och en minskning av maskinparken genomföras. Jag föreställer mig att även Kurt Hugosson anser att det är någonting mycket allvarligt.
Herr talman! Det är intressant att höra att Kurt Hugosson numera också lyssnar på näringslivsrepresentanter. Det kan faktiskt vara nyttigt, så jag skulle bara vilja uppmana honom att fortsätta med det. De siffror som jag nämnde i mitt tidigare inlägg är verklighetsförankrade, så det är litet svårt att komma förbi dem med bara ord.

Herr talman! Arne Persson gör gällande att jag skulle ge uttryck för någon form av teoretiska spekulationer när det gäller regeringens möjligheter att framgent komma till riksdagen med begäran om ytterligare medel till vägverket. Det är väl inte nödvändigt att informera en styrelseledamot i vägverket om att driftsanslagen, t.ex. anslaget för drift av statliga vägar, inte gäller ett budgetår utan gäller nästkommande kalenderår. Regeringen har alltså hela 1979 på sig att komma till riksdagen och föreslå ytterligare medel, ifall den utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter finner detta möjligt. Jag anser att det är mera av teoretiska spekulationer i det centern ägnar sig åt, då partiet har blivit ensamt om en reservation. Hade centerpartisterna följt de socialdemokratiska ledamöternas förslag i utskottet, så hade vi kunnat få till stånd en majoritet som talat om för regeringen att vi anser att det bör göras vissa överväganden. Avslutningsvis vill jag bara säga till Eric Rejdnell att det fanns en motion, som vi har behandlat i utskottet, som krävde att riksdagen hos regeringen skulle begära en utredning som visar hur stor kapitalförstöring som äger rum på våra vägar därför att anslagstilldelningen icke är till fyllest. Utskottet svarar enhälligt, och det har herr Rejdnell skrivit under: Vi behöver inte uppdra åt regeringen att utreda detta. Vi vet redan nu att vi har ett eftersatt driftsunderhåll på ungefär 1,5 miljarder. Detta har Eric Rejdnell ställt sig bakom. Nu står han här i kammaren och säger att det har icke skett någon kapitalförstöring på våra vägar — vägverket har alltid fått och får även i år sina reala behov tillgodosedda. Det är litet förvånansvärt att en ledamot av trafikutskottet och företrädare för regeringspartiet kan fälla ett så uppseendeväckande yttrande i kammaren.

Herr talman! Att möjligheter till goda kommunikationer har en stor regionalpolitisk betydelse har vi från centern ofta framhållit. Detta gäller inte minst för de människor som har sin bostad och/eller arbetsplats i glesbygden och särskilt då dem som i detta sammanhang är beroende av enskild väg. För enskild vägförening som uppbär statsbidrag är bidragsprocenten f. n. 70 96 av beräknade kostnader. I och med att vägsamfälligheten uppbär statsbidrag är vägen tillgänglig för allmän trafik. Enligt betänkandet från den särskilda arbetsgruppen för översyn av statsbidragssystemet för enskild väghållning — ÖSEV — har antalet trafikanter som inte tillhör vägsamfälligheterna, främst genom det rörliga friluftslivet, ökat markant. Härigenom ökar slitaget, större krav ställs på underhåll av vägarna, och kostnaderna för denna trafik drabbar väghållarna. Var och en kan förstå att under dessa villkor har glesbygdsmänniskor som är beroende av enskild väg långt kvar till jämlikhet vad beträffar kostnader för vägunderhåll, jämfört med dem som bor vid allmän väg. Under föregående riksmöte motionerade jag i frågan och krävde jämställdhet i detta avseende. Motionen avslogs med motiveringen att utredningen ÖSEV var tillsatt. Vid årets riksmöte återkommer jag med stöd av Alfred Håkansson i motion nr 1409 med i stort sett samma krav. Det är ju ändå så, att i vårt vidsträckta land kan inte alla människor bo vid allmän väg — i så fall skulle vi få stora ödebygder. Detta skulle leda till produktionsbortfall, främst i jordoch skogsbruket. Dessutom skulle alla människor som söker rekreation i skog och mark få svårigheter till detta. De nuvarande enskilda vägarna måste finnas och underhållas, men kostnaderna för detta kan inte läggas på glesbygdsmänniskorna utan måste fördelas över statsbudgeten, på samma sätt som kostnaderna för de allmänna vägarna fördelas. I budgetpropositionen föreslår ÖSEV en höjning med 5 96 till såväl byggande som drift av enskilda vägar. Det måste ha varit ett missförstånd från Kurt Hugossons sida — om jag fattade honom rätt — att ÖSEV har föreslagit en försämring. Det är ju en femprocentig höjning man har föreslagit. Eftersom den totala beräkningssumman för drift av enskilda vägar i vägverkets budget är 220 milj.kr. skulle en femprocentig höjning utgöra en ökning i statsbudgeten med 11 milj.kr. Detta säger kommunikationsministern nej till och visar därmed att folkpartiregeringen är precis lika ointresserad av att låta glesbygdsmänniskorna vid de enskilda vägarna nå ett litet steg mot jämlikhet med dem som bor vid de allmänna vägarna som socialdemokraterna visat sig vara under sina 44 år i regeringsställning. Jag beklagar detta faktum. I utskottet föreslår centern med stöd av moderaterna att riksdagen beslutar att följa ÖSEV:s förslag, som f. ö. de olika remissorganen givit sitt stöd, och att till nästkommande års budget öka anslagsbeloppet till såväl byggande som drift av enskilda vägar så att bidragsprocenten kan höjas med 5 enheter till 75 96. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokraterna och folkpartiet, beslutade att avstyrka motionen och följer därmed kommunikationsministerns förslag. Då den här frågan behandlades vid föregående riksmöte sade jag i mitt anförande, att eftersom ärendet var föremål för utredning hade jag stora förväntningar på att utredningsresultatet skulle leda till att den skönhetsfläck i svensk trafikpolitik som den här ojämlikheten utgjorde snarast skulle komma att rättas till. Tyvärr vill folkpartiet och socialdemokraterna ej medverka till detta. I reservation nr I har centern med stöd av moderaterna redogjort för vårt ställningstagande, och jag ber, herr talman, att härmed få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Det är riktigt att ÖSEV i ett betänkande år 1975 har föreslagit att det nuvarande statsbidraget till enskild väghållning ökas med 5 procentenheter. Som normalbidrag för såväl byggande som drift föreslås ett bidrag på 75 96. Även redskapsbidrag föreslås utgå med 75 926. Byggnadsbidrag och årligt driftbidrag föreslås vidare i särskilda fall kunna utgå som förhöjt bidrag på 90 96 eller reducerat bidrag på 60 96. Det sistnämnda bidraget är nytt i vad gäller drift och avses komma i fråga då det allmänna intresset är mindre klart uttalat och kostnadsbelastningen på grund av främmande trafik är begränsad för väghållarna. Som motiv för den föreslagna höjningen av bidraget med 5 procentenheter anger ÖSEV den ökande trafiken av andra än de enskilda väghållarna och de därmed ökade kraven på vägstandard och trafiksäkerhet. Regeringens förslag i fråga om statsbidragsandelen till enskilda vägar baseras i huvudsak på följande. Det rådande statsfinansiella läget medger inte att en uppräkning utöver i budgetpropositionen föreslagna 22 milj.kr. till enskilda vägar sker. Att, som föreslås i reservationen, höja med 5 procentenheter utan att i sammanhanget diskutera ÖSEV:s förslag om reducerad statsbidragsandel om 60 96 innebär en merkostnad på ca 10 milj.kr. enbart för den årliga driftverksamheten.
Herr talman! Det är ett ganska märkligt sätt att räkna på: om man höjer bidragsprocenten med fem enheter kommer detta att leda till att bidrag utgår för färre vägar. Om man höjer bidragsprocenten, måste man självfallet också höja den grundsumma som bidragsprocenten skall räknas på. Annars är det naturligtvis meningslöst att höja procenttalet. Sedan vill jag bemöta talet om den särskilda möjlighet som finns till stöd genom det anslag i budgetpropositionen som utgår till sådana vägar som anses vara mer trafikerade på grund av den ökade tillströmningen av friluftsmänniskor. Detta är inte att stödja de glesbygdsvägar vid vilka människor bor permanent. Det är inte sådana vägar vi vill satsa på, men jag förstår att folkpartiregeringen vill göra det.

Herr talman! Det finns många områden som riksdag och regering vill prioritera. Kampen är hård när det gäller de olika intresseområdena, och kampen om pengarna är ännu hårdare. Det blir naturligtvis extra hårt i ett kärvt ekonomiskt klimat. Vissa områden har fått vidkännas större återlåtning än andra det här året. Ett av dessa är det som faller under kommunikationsdepartementet, som verkligen har fått känna av budgetministerns rödpenna, och därvid har frågorna inom vägområdet behandlats alldeles särskilt hårt. Vägverket bjuder numera tre alternativ i sina anslagsäskanden. Alternativet 2, mittenalternativet, skulle ha givit vägverket en någorlunda rimlig ekonomisk möjlighet att klara underhåll och ombyggnader av angelägna projekt. Nu kunde inte detta tillgodoses i årets budget. Det är ganska naturligt och självklart att människor ute i vårt land ställer sig frågan, varför inte vägbyggandet prioriteras högre. Man har den självklara rätten att fråga detta, eftersom man vet att 2,5-3 miljarder kronor av de pengar som kommer in genom bilismen går till andra områden än sådana som tillgodoser bilismen. Att investera i vägbyggande innebär inte en investering som försvinner, utan det är en långsiktig kapitalinvestering som är bra för landet i framtiden. Vägverket har bedömt att man har en eftersläpning motsvarande ca 1 500 milj.kr. Denna eftersläpning kommer alltså nu att öka. Att invånarna i vårt land har rätt att kräva ett högre väganslag är någonting ganska självklart. En anledning till detta — och det är den betydelsefullaste — är att antalet olyckor därmed kraftigt kan minskas. Det anses nu klarlagt att trafiksäkerheten står i relation till vägstandarden. Vägverket har konstaterat en nedgång i olycksfrekvensen med minst 50 96 efter en vägombyggnad. Utskottets ordförande erinrade också i sitt anförande om den positiva trenden mot en nedgång i antalet skadade och dödade i trafiken, och att detta är en positiv trend håller vi alla med om. Men fortfarande omkommer ca 1 000 människor och över 20 000 människor skadas årligen på våra vägar. Vi får aldrig göra avkall på vår höga ambitionsnivå så länge en enda människa omkommer i trafiken. Miljontals svenska medborgare frågar med all rätt hur Sveriges riksdag och regering kan tillåta att så många människor omkommer på våra vägar bl.a. på grund av en dålig vägstandard. Detta sker samtidigt som samma riksdag och samma regering anser sig ha råd att i år anslå 800 milj.kr. i utlandsbistånd till regimer som bedriver angreppskrig i andra länder. Detta förfarande stärker icke riksdagens anseende och inte heller regeringens — i den mån den har något. I varje fall är regeringen inte speciellt angelägen att försvara det i kväll. Bänkarna lyser ganska tomma. En annan negativ faktor när det gäller de dåliga vägarna är den ökade energiförbrukningen, och det är en väsentlig fråga i dessa dagar, då energiransoneringen hänger som en kuslig verklighet över svenska folket. I motionen 1946 har Sven-Olov Träff och jag yrkat att vägverket skulle få ytterligare 264,5 milj.kr. för att nå upp till vägverkets alternativ 2 i sin anslagsframställning. Denna motion finns återgiven i reservationen 3. Tyvärr kom jag i utskottet att ensam stå för framsyntheten. Nu menade Kurt Hugosson i sin plädering att min reservation var ett spel för galleriet. Det fanns naturligtvis inte ekonomiska resurser för detta. Men, Kurt Hugosson, 264 milj.kr. är småpengar i förhållande till det ekonomiska vansinne som socialdemokraterna i dag bestämt sig för i energipolitiken.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
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är litet egendomligt att herr Komstedt ber att jag skall lyssna på hans orealistiska krav när inte ens hans partivänner i utskottet gör det. Jag noterar på nytt, herr talman, att herr Komstedt är totalt ensam med detta orealistiska förslag.
Herr talman! Kurt Hugosson har för en kort stund sedan talat om varför centerpartiet inte följde socialdemokraterna. Då skulle Kurt Hugosson möjligen ha kunnat följa mig, om man nu skall sträcka sig så långt att man går över partigränserna i angelägna frågor. Det här är en angelägen fråga, herr Hugosson.